Herr talman! Jag avser att i mitt anförande endast uppehålla mig vid inrikesutskottets betänkande nr 14. Detta betänkande behandlar frågor som rör lagen om anställningstrygghet, en lag som skall träda i kraft den 1 juli i år. Så sent som den 11 december förra året antog riksdagen denna lag, och nu — cirka sex månader senare och innan den har trätt i kraft — är det ånyo dags för riksdagen att behandla delar av densamma. Det är enligt min mening otillfredsställande. Det är fem motioner som föranleder detta, och de är inlämnade cirka en månad efter beslutet. Det gör att man kan fråga sig vad allmänheten skall tänka om politiker, partier och riksdag när dessa har så liten respekt för de beslut som riksdagen fattar, att man är beredd att ändra på dem innan de över huvud taget har trätt i kraft. Jag tycker att det verkligen finns anledning till eftertanke och kanske till överväganden huruvida det inte borde finnas någon form av tidsspärr för när en fråga ånyo får behandlas. Eftersom riksdagen så nyligen har behandlat denna lag finns det naturligtvis ingen anledning att närmare diskutera den. Arbetet med den känner kammarens ledamöter väl till förut. Jag skall i stället ta upp de fyra reservationer, samtliga av vpk, som finns fogade till betänkandet. Reservationen 1 säger att deltagande i arbetskonflikt aldrig får utgöra grund för uppsägning. Deltagande i lovlig arbetskonflikt är normalt inte saklig grund för uppsägning. Det är endast i vissa undantagsfall som det här kan vara ett indirekt skäl till uppsägning. Detta förhållande kommer arbetsrättskommittén att titta närmare på i sitt arbete. Inte heller utgör deltagande i olovlig arbetskonflikt utan vidare skäl för uppsägning. Det har klart uttryckts att hänsyn skall tas till omständigheterna kring konflikten, t.ex. arbetsledningens uppträdande, som kanske har kunnat vara provocerande, dålig arbetsmiljö samt konfliktens allmänna karaktär och varaktighet. Om deltagande i alla olovliga konflikter legaliserades skulle det säkerligen skapa mycket oro och oreda i arbetslivet. Det skulle innebära fritt fram för alla extremistgrupper, som säkert skulle utnyttja detta på ett otillbörligt sätt. I likhet med herr Olsson i Stockholm tror jag inte att ansvarskännande grupper går ut i konflikt utan vidare, men risken är att just extremistgrupper utnyttjar detta förhållande. Det är ingen hemlighet att det inom olika kommunistgrupper finns element som i dag försöker utnyttja de olovliga strejkerna för att i eget intresse skapa politisk oro på arbetsplatserna. Jag har själv kommit i kontakt med det i mitt fackliga arbete. Jag kan kanske förstå att vpk vill ha strejkrätten legaliserad och satt i system, men parterna på arbetsmarknaden är som bekant inte intresserade av det. Vid riksdagsbehandlingen för cirka sex månader sedan fanns samma yrkande. Det avslogs då av riksdagen, och det finns ingen anledning att ändra på det nu enligt utskottets uppfattning. Reservationen 2 behandlar frågan om lön vid uppsägning och permittering. Lagen anger att lönen och andra anställningsförmåner skall utgå efter permittering som varat två veckor i följd eller sammanlagt 30 dagar under ett kalenderår, infallande under kortare perioder. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår att de här förmånerna skall utgå efter tio dagars permittering oavsett hur de infaller. Från löntagarsynpunkt skulle det alltså vara en förbättring. Utskottet har emellertid inte kunnat bifall det yrkandet med hänvisning till att lagen bör få verka en tid, så att man får erfarenhet av den, innan några ändringar görs. Det är dock möjligt att man på längre sikt kan behöva vidta vissa justeringar på det här området. ; Reservationen 3 gäller överläggningsrätten vid uppsägning och permittering. Jag noterade att herr Olsson i Stockholm inte yrkade bifall till den, och jag förmodar att det är herr Hallgrens privata reservation. Jag har respekt för herr Olssons i Stockholm och övriga kommunisters syn på denna fråga, och jag tycker att deras inställning hedrar dem. Lagen anger i princip att den har rätt till överläggning som har rätt till underrättelse, dvs. den arbetstagarorganisation som arbetsgivaren har slutit avtal med. Vpk vill nu utvidga denna rätt till att gälla alla arbetstagarorganisationer som har medlemmar på en arbetsplats och som kan vara berörda. Vpk har emellertid inte gjort någon definition av vad en arbetstagarorganisation är — man kan tänka sig att det byggs upp en arbetstagarorganisation med bara ett fåtal medlemmar, som kallar sig för något, säger att den är en fackförening och vill förhandla. Lagen anknyter alltså till vad som gällt hittills på arbetsmarknaden, nämligen att arbetstagarorganisation som har kollektivavtal skall inkopplas. Den organisationen har den vidare överblicken över totalläget, och den har också ansvaret för utvecklingen på olika områden som rör arbetsplatsen. Detta förhållande tror vi har bidragit till den stabilitet som finns på arbetsmarknaden i dag. Här gäller det inte bara den enskildes intressen. Utskottet anser därför att denna ordning inte bör ändras i huvudsak. En liten justering har utskottet dock gjort. Den har tidigare relaterats av föregående talare, varför jag inte har någon anledning att upprepa vad som sagts. Ändringen innebär att det endast är seriöst arbetande organisationer som har möjlighet att få landsomfattande avtal på det området, medan tillfälliga organisationer av olika slag utestängs. Reservationen 4 tar upp förbud mot svartlistning. Självfallet skall s.k. svartlistning inte få förekomma, men vi tror att det skulle innebära betydande svårigheter att införa en lagstiftning häremot. För att den skulle få någon verkan måste man införa generellt arbetsförmedlingstvång och vidta andra kontrollåtgärder av svårhanterlig art. Arbetsrättskommittén kommer också att överväga denna fråga, varför utskottet anser att vi bör avvakta kommitténs betänkande. Även denna fråga var föremål för behandling i december 1973 och avslogs då av riksdagen med samma motivering som i dag. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till inrikesutskottets hemställan i betänkandet nr 14.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar beklagar att vi nu har att behandla motioner angående den i höstas antagna propositionen om anställningstrygghet m.m. Men vpk ger uttryck åt en principiell inställning, och detta kan vi naturligtvis inte upphöra med bara därför att en lag nyligen är införd. Dessutom hade vi invändningar redan när lagen antogs av riksdagen och framförde då andra förslag. Det är självklart att vi återkommer med de förslagen. Herr Nilsson talar om att man inte kan legalisera olovliga konflikter, men det handlar här om en tvångslag emot arbetarna. Det är helt enkelt så att man måste arbeta — man har inte rätt att vägra arbeta annat under alldeles speciella omständigheter. Som jag har upplevt det ute i arbetslivet finns det tillfällen då man måste vägra arbeta, då man måste strejka. Detta kallas sedan för olovlig konflikt, trots att hela skuldbördan ligger på arbetsköparen. Jag kan inte förstå att det skall behövas tvångslagar mot arbetare — för det är vad det blir, om man vänder på uttrycket ”legalisering av olovliga konflikter”. Redan uttrycket ”olovliga konflikter” borde uppfattas som kontroversiellt av den som har stått på en arbetsplats. Sedan tycker jag att uttrycket ”olika kommunistgrupper” som herr Nilsson använde är slarvigt. Det hjälper ju bara dem som han kallar extremister. Dessa står inte till vänster i politiken, utan de är i regel någon form av högergrupper. Jag tycker att herr Nilsson i Kalmar bör noga skilja mellan vänsterpartiet kommunisterna som är ett kommunistiskt parti och har en kommunistisk uppfattning och dem som han själv kallar för extremistgrupper. Han bör inte vara slarvig och med en gemensam benämning kalla dem kommunistiska grupper. Angående förslaget om förbud mot svartlistning vill jag säga att jag instämmer i att det kan vara svårt att administrera en lag. Men vi har många andra besvärliga lagar som vi har lyckats administrera i det här landet, så varför skulle man inte också kunna ha en sådan här lag? Det kunde vara så enkelt, att lagen kan tillämpas när det föreligger misstanke om att svartlistning har förekommit och att någon drabbas av den. Det behövs inte så omfattande kontrollåtgärder som herr Nilsson i Kalmar vill göra gällande.

Herr talman! Låt mig först med tillfredsställelse konstatera att det har varit möjligt att i utskottet uppnå en bred uppslutning kring förslaget till förtroendemannalag. Det är ju ett principiellt mycket viktigt beslut riksdagen har att fatta i dag. Lösningen på dagens och morgondagens arbetsmarknadsproblem ligger inte bara i en politik som ger samhället möjlighet att påverka besluten och styra utvecklingen. En aktiv förnyelse av arbetslivet måste ta sin utgångspunkt i förhållandena på arbetsplatsen. Det förutsätter en aktiv medverkan av arbetstagarna själva. Insikten om detta har varit grunden för de senaste årens lagstiftningsarbete. Vi har möjlighet för de anställda i större och medelstora företag att bli representerade i företagens styrelser. Vi har påbörjat ett omfattande reformarbete för ett bättre arbetarskydd och tillfredsställande arbetsmiljöer. Riksdagen har antagit lagar om anställningsskydd och anställningsfrämjande åtgärder för äldre och handikappade. Den nu aktuella förtroendemannalagen syftar till att. garantera att de beslutade och väntade reformerna på arbetslivets område också kan genomföras ute på arbetsplatserna. Lagen är också ett offentligt erkännande av värdet av det fackliga arbetet. Arbetet intar en central ställning i människornas liv. Förhållandena i arbetslivet avgör i hög grad hur människorna har det i övrigt. Socialdemokratin har aldrig accepterat synen på arbetet som något nödvändigt ont. Arbetets värde och värdighet har alltid stått i förgrunden för vår strävan. Jag vill påminna om vad som står i direktiven för sysselsättningsutredningen. Slutraderna i inledningen lyder: ”Såväl rätten till arbete som villkoren i arbetslivet är centrala områden för politisk verksamhet. Om människan inte kan påverka utformningen av och innehållet i sitt arbete, upplevs arbetet som ett tvång att på andras villkor möjliggöra den egna försörjningen. Därför är det ett nödvändigt krav, att de arbetande själva skall ha inflytande på utformningen av sina arbetsvillkor, sin arbetsuppgift och arbetsmiljö, om arbetet skall ges mening och kunna berika människorna.” Förtroendemannalagen är ett viktigt led i det här arbetet. Jag sade inledningsvis att jag med tillfredsställelse kunde konstatera att vi tycks få en bred uppslutning om det här förslaget. Men alla partier är ju inte helt och hållet med. Moderata samlingspartiets representanter i utskottet har en reservation. Man avstyrker visserligen inte förslaget men man syftar till sådana begränsningar som skulle kunna urholka innehållet i lagen. Herr Oskarson sade i sitt anförande att man naturligtvis hellre skulle vilja ha avtal än lagstiftning på detta område. Han sade också att man redan har kommit ganska långt förhandlingsvägen ute på arbetsmarknaden. Vi har från samhällets sida genom det lagstiftningsarbete som vi haft på gång under senare år lagt på de fackliga organisationerna ansvar och olika arbetsuppgifter. Det är orimligt att begära att de fackliga förtroendemännen skall kunna ta det jobbet på fritid. Och det är lika orimligt att begära att en enskild människa, en fackklubbsordförande, skall kunna klara detta. Vi vill inte lagstifta på områden där det är onödigt att göra det, där man kan komma fram genom förhandlingar. Men i det här fallet har de fackliga organisationerna begärt att de grundläggande reglerna för de fackliga förtroendemännens ställning på arbetsplatserna läggs fast i lag. Det är de fackliga organisationernas bedömning att det inte har varit möjligt att komma fram förhandlingsvägen som ligger till grund för lagstiftningsarbetet. I moderatreservationen vid inrikesutskottets betänkande nr 15 är det den principiellt grundläggande frågan om arbetstagarpartens tolkningsföreträde som man tycks se med oblida ögon och som man vill komma runt genom särskilda tolkningsnämnder. Jag vill helt och hållet instämma i den skrivning som utskottet har på den här punkten. Det är, som utskottet säger, inte så att tolkningsnämnder skulle påskynda handläggningen eller göra den smidigare. Utskottet konstaterar också att, i den mån tolkningsnämndens utslag skulle vara avsett att vara bindande för parterna, det innebär att den föreslagna regeln om tolkningsföreträde måste ändras. Herr Granstedt sade att tanken bakom motionärernas förslag om tolkningsnämnd var just smidigheten i handläggningen. Jag vet inte om man riktigt får det intrycket när man läser motionen. Just det här avsnittet inleds med en diskussion om att det kanske hade varit bättre att vänta med detta principiella steg tills arbetsrättskommitténs arbete var färdigt. Man får det absoluta intrycket att det ligger mer än frågor om smidighet i själva handläggningen bakom. Det är så, som utskottet också säger, att om parterna själva finner det riktigt och angeläget att inrätta nämnder av det här slaget finns det ingenting som hindrar dem från att göra det. Men det är något som statsmakterna inte behöver lägga sig i — där håller jag helt med herr Eriksson i Arvika. Det är glädjande att utskottet så klart har uttryckt att det skall vara de fackliga organisationerna och inga andra som skall avgöra den tid som behövs för det fackliga arbetet och vilka förtroendemän som skall få delta. Det är de fackliga organisationerna som skall ha sista ordet i de här frågorna. Moderaternas reservation visar, enligt min mening, på ett förmynderi som man i andra sammanhang i det partiet säger sig vara angelägen om att motarbeta. Det finns ingen anledning för statsmakterna att leka förmyndare över de fackliga organisationerna i Sverige. Herr Oskarson sade att han anser att arbetsmarknadens parter är kompetenta att klara av de här frågorna. Vi anser att de fackliga organisationerna är kompetenta att ha sista ordet intill dess en eventuell tvist har lösts i arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen kommer att, som många har sagt i detta sammanhang, kunna behandla de här frågorna med stor skyndsamhet. I utskottet är det bara representanter för moderata samlingspartiet som har reserverat sig. Men den motion som ligger till grund för reservationen är underskriven också av en folkpartist och en centerpartist, med en centerpartist som första namn. Det är skönt att konstatera att dessa två inte har fått stöd från sina partivänner i utskottet. Men det är beklagligt att motionen över huvud taget kom till. Herr Granstedt sade att centern aldrig har tvekat att bidra till reformer på arbetslivets område. Enskilda centerpartister tvekar tydligen ibland.

När det gäller den sista delen kan man bara konstatera att organisationerna hela tiden har varit med i lagstiftningsarbetet. Jag skall villigt erkänna att vi haft en tidspress, och det är naturligtvis ur många synpunkter inte Önskvärt att det är på det sättet. Tidspressen har, som flera av talarna varit inne på, sina speciella skäl när det gäller dagens två lagförslag. Vi har varit angelägna om att få lagstiftningspaketet med alla dess delar klart vid samma tidpunkt. Utskottet har ju också accepterat den tankegången och — även om man framför kritik — såvitt jag förstår ändå anslutit sig till bedömningen att det är angeläget att få samtliga dessa lagar i kraft från den 1 juli 1974. Jag tror att man kan våga hoppas på att propositioner i fortsättningen i större utsträckning kommer att gå till lagrådet. Bl. a. ger ju den nya grundlagen en minoritet i riksdagen rätt att kräva en lagrådsgranskning. Riksdagens ställning i det här fallet stärks alltså, och det kommer naturligtvis att leda till fler lagrådsgranskningar. Dessutom är det naturligtvis så att vi inom regeringen inte själva önskar den här korta, pressade tiden, men det har i det här fallet tyvärr varit nödvändigt. Herr talman! Vi tar i dag ett mycket viktigt steg på väg mot en förnyelse av arbetslivet. Men vi måste fortsätta det här arbetet, och jag hoppas att det då skall bli möjligt att nå samma breda uppslutning i kammaren som vi i dag tycks kunna få omkring förtroendemannalagen.

Herr talman! Först ett par ord om tidspressen. Som framgick av mitt anförande lade jag tyngdpunkten på att man i framtiden skall försöka undvika knappa marginaler i sådana stora frågor som det här gäller. Och jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet Leijon delar den bedömningen. Jag tror att vi är helt överens. Som jag tidigare framhöll förstår jag att man i departementet har haft en tidspress och en hård arbetsbörda för att över huvud taget få fram de här förslagen samtidigt. Jag noterar alltså att vi är överens om att i framtiden undvika forcering av sådana viktiga ärenden. Sedan beklagade statsrådet Leijon den motion som har väckts. Som alla vet är det så att enskilda motionärer har möjlighet att redovisa sina synpunkter i form av motioner i samband med propositioner. Så har skett nu. Folkpartiets ställning i denna fråga är kristallklar. Vi har i utskottet helt ställt oss bakom utskottsmajoritetens skrivning, och det bör inte råda någon tvekan om var vi står när det gäller dessa mycket viktiga frågor. Vi har samma bedömning som statsrådet Leijon att det är viktiga beslut som vi fattar i dag.

Herr talman! Låt mig först, fru statsrådet Leijon, helt instämma i vad statsrådet sade i början av sitt anförande angående uppskattningen av arbetet som sådant — hur värdefullt det är att vi får in en känsla för hur viktigt och nyttigt arbetet är och hur meningsfullt det är att var och en kan inverka på sin egen arbetssituation. På den punkten är vi helt överens. Sedan kom statsrådet in på vår reservation och började tala om begränsningar i fråga om den här lagen och att vi var inne på något slags förmynderi. Det är vi absolut inte. Vi går heller inte emot tolkningsföreträdet. Det är enligt lagförslaget tvingande. Är det så att arbetstagarsidan vill utnyttja sitt tolkningsföreträde har den möjlighet att göra det. Den har möjlighet att göra det även om det finns en tolkningsnämnd som ger en viss rekommendation. Vad vi dock har räknat med är att arbetsmarknadens parter i så fall lojalt skulle ta hänsyn till den tolkning som en tolkningsnämnd kommer fram till. Det finns risk för att det kan bli tidsfördröjningar genom ett domstolsförfarande. Dessutom bör en branschvis sammansatt tolkningsnämnd vara bättre informerad om sakförhållandena och villkoren på de olika arbetsplatserna än vad en domstol rimligen kan vara. En nämnd skulle även ha en hög beredskap så att den snabbt kan komma fram till ett beslut. Vi hyser alltså det förtroendet för arbetsmarknadens parter att vi vill låta dem söka klara detta utan att behöva tillgripa hjälp av några administrativa myndigheter. Men är man glad åt administrativa myndigheter och tror man inte att arbetsmarknadens parter kan klara av problemen, då skall man naturligtvis gå på linjen med arbetsdomstolen. Det är ingen tvekan om den saken. Vi är lika angelägna som statsrådet om att ha en väl fungerande arbetsmarknad och väl fungerande fackliga organisationer. Men vi är också mycket angelägna om att ha ett väl fungerande näringsliv. Det är väl ingen tvekan om att dessa lagar kan skapa problem, som jag har sagt förut, bland mindre och medelstora företag. Ersättare för förtroendemannen måste anskaffas. Denne har ofta specialuppgifter, framför allt inom mindre företag, och då kan det bli svårt att få fatt i en ersättare. Dessutom måste ändå företagaren betala den dubbla lönekostnaden för den delen av produktionen.

Herr talman! Statsrådet Leijon försökte att antydningsvis ifrågasätta riktigheten i mitt påstående att centern för sin del aldrig tvekat att medverka till att underlätta åtgärder i riktning mot bättre arbetsmiljöer och arbetsförhållanden i övrigt. Jag vill självfallet vidhålla det påståendet. Jag kan dessutom i detta sammanhang tryggt säga att ingen centerpartist i den här kammaren har ifrågasatt den reform som detta lagförslag innebär. Det framgår mycket klart av den motion som statsrådet syftade på. Denna motion ifrågasätter inte lagstiftningen som sådan. Däremot måste det, förmodar jag, vara varje ledamot i denna kammare obetaget att ha en annan uppfattning än statsrådet Leijon om hur en sådan här lagstiftning skall utformas. När det gäller att bedöma centerns uppfattning som parti i den här frågan bör man naturligtvis utgå ifrån vad centern har sagt i utskottet och inte från vad en enskild motionär har sagt. Jag tycker det är beklagligt att man när man för ut den här debatten, bl.a. i pressen, hanterar den så oseriöst som man har gjort i vissa sammanhang. Sedan skulle jag vilja litet kommentera det statsrådet sade om lagrådsbehandling av en sådan här fråga. Det är riktigt att riksdagen har möjlighet att ta initiativ, men ett mycket aktivt sätt att undergräva riksdagens möjlighet att ta några initiativ i en sådan här fråga är att se till att propositionen kommer så sent att man nätt och jämt hinner få fram ärendet i kammaren i tid. Tidsfaktorn har diskuterats mycket här, och det är bara att beklaga att tidspressen varit så hård, inte minst med hänsyn till det behov av förhandlingar kring de här frågorna som föreligger.

Herr talman! När det först gäller tidspressen har jag förut sagt att jag inte tycker att det är tillfredsställande med den korta tid som har stått riksdagen till buds. Vi har inte medvetet eftersträvat att undergräva riksdagens möjligheter att agera. Jag hoppas att herr Granstedt inte tror det. Vi har liksom utskottet varit angelägna om att få ett samlat lagpaket från den 1 juli. Herr Oskarson säger att det kan bli så att arbetsdomstolens förhandlingar drar ut på tiden. Jag har försökt förklara att vi i många sammanhang talat om hur viktigt det är att dessa frågor får en skyndsam handläggning, och i den instruktion för arbetsdomstolen som nu håller på att utarbetas i departementet tas just dessa aspekter upp. Sedan tycker jag att herr Oskarson slår in öppna dörrar när han säger att han har förtroende för att parterna skall klara av detta. Han tror på dem. Det är precis vad jag också gör. Det är så enkelt att om parterna själva vill ha en skiljenämnd kan de inrätta en, men det är ingenting som statsmakterna behöver lägga sig i och skriva dem på näsan. Parterna har den självklara rättigheten att inrätta nämnder av detta slag om de själva vill. Detta är väl, herr Oskarson, att ge parterna egna aktionsmöjligheter, att ge dem frihet, att tro på dem. Varför skall vi från statsmakternas sida tala om inrättande av sådana här nämnder när vi inte behöver göra det, eftersom parterna själva om de vill kan ta upp saken?
Herr talman! Statsrådet Leijon säger att arbetsdomstolen skall kunna handlägga dessa ärenden snabbt och skyndsamt och att man bemödar sig om detta i den instruktion som nu håller på att utarbetas inom departementet. Det ifrågasätter jag inte alls, och vi kan väl gemensamt hoppas att det också blir så att beslut av detta slag skall kunna meddelas mycket snabbt av arbetsdomstolen. Det är angeläget att få besluten snabbt för att undvika irritation på arbetsplatserna. I propositionen och likaså i utskottets betänkande sägs att lagen behöver kompletteras med avtal på en del punkter. Ett av de områden där vi har ansett att lagen bör kompletteras gäller just tolkningsnämnderna.

Det är också vad som sägs i den trepartimotion som ligger till grund för reservationen, men nu verkar det som om de övriga vore beredda att ta avstånd från den motionen. Jag skulle gärna vilja citera motionen just på denna punkt: ”I propositionen föreslås att den lokala fackliga organisationen ges tolkningsföreträde vid tvist om lagens tillämpning. I synnerhet innan klar praxis har utvecklats inom arbetsdomstolen är risken stor för att svårigheter kan uppstå genom att handläggningstiden i arbetsdomstolen kan bli lång. Risken för att systemet ger upphov til onödig irritation parterna emellan kan heller inte uteslutas.” Det är alltså mot bakgrund av vad herr Olsson i Järvsö m.fl. har skrivit i motionen som vi har fogat vår reservation till betänkandet.

Herr talman! Som det har sagts under debatten är det stora och viktiga reformer som vi nu i största möjliga enighet går att besluta om. Förslaget till lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen ligger också i linje med folkpartiets partiprogram, som antogs 1972, där det bl.a. står att löntagarnas ställning vid lokala förhandlingar måste stärkas genom ändringar i gällande lagstiftning. Även förslaget till lag om rättegång i arbetstvister, dvs. en förstärkning av arbetsdomstolen, ligger helt i linje med folkpartiets partiprogram. Där står det bl.a. att arbetsdomstolens möjligheter att snabbt behandla tolkningstvister bör stärkas. Mot den här bakgrunden är det naturligt att vi från folkpartiets sida anslutit oss till Kungl. Maj:ts förslag. Folkpartiets mångåriga kamp för vidgad arbetsdemokrati torde vara känd och borde även vara erkänd. Därför är det så mycket mer förvånande att en av de socialdemokratiska ledamöter, som deltagit i behandlingen av utskottets betänkande, i ett tidningsuttalande påstått att vi innerst inne skulle vilja men inte vågar gå emot socialdemokraterna i arbetslivsfrågor. När folkpartiet under 1960 talet kämpade för en vidgad arbetsdemokrati, exempelvis i fråga om representation i företagens styrelser, då var vi tämligen ensamma. Senare har socialdemokraterna och övriga partier anslutit sig till vår linje. Att därför uttala sig på ett sådant sätt som vederbörande gjort i LO:s tidning Fackföreningsrörelsen måste vi inom folkpartiet uppfatta som ett fult angrepp på vårt parti. Vi har med kraft drivit kraven på arbetsdemokratiska reformer — ibland har vi stått ensamma — och inte sällan har vi så småningom fått gehör för våra krav. I betänkande nr 14 behandlar inrikesutskottet, som det tidigare har omnämnts i debatten, bl.a. motionen 1541 av herr Fransson, herr Oskarson och mig. I denna motion yrkar vi att vid varsel om uppsägning eller permittering skall den berörde arbetstagaren äga rätt att vid överläggningar med anledning av varslet bli företrädd av sin egen fackliga organisation. Herr Nilsson i Kalmar kritiserade i sitt anförande motionen och sade att den skulle ha lagts fram innan lagen trätt i kraft, alltså mellan beslutet och ikraftträdandet. Herr Nilsson måste här ha kommit vilse i argumentationen. Skall en ändring göras i en lag bör den självfallet göras innan lagen träder i kraft. När lagen skall träda i kraft den 1 juli i år är det i och för sig lika rimligt att i dag diskutera eventuella ändringar i den lagen som att vi diskuterar och behandlar en helt ny lag som också skall träda i kraft den 1 juli. Herr Nilssons kritik av motionen och motionärerna kan alltså vidarebefordras till vederbörande statsråd. Hon har här i dag tagit på sig en inte obetydlig del av ansvaret. Även hon får alltså taga åt sig av herr Nilssons kritik. Som herr Oskarson framhöll i debattens inledning betonar utskottet att det utan att bryta sönder den ordning som nu gäller bör vara möjligt att i väsentlig grad tillgodose de intressen som ligger bakom motionen. Utskottet pekar bl.a. på möjligheterna att träffa särskilda kollektivavtal om överläggningsrätten. Därutöver anför utskottet att arbetsrättskommitténs väntade betänkande kan ge ny belysning åt detta problem.

Vi har dessutom fått ett i det stora hela enigt utskott bakom denna skrivning. Att vpk-representanten sedan funnit det förenligt med sina intressen att ensam reservera sig till förmån för vår motion, fäster jag personligen inte nämnvärt avseende vid. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till inrikesutskottets hemställan i betänkandet nr 14. Folkpartiet har också givit sin anslutning till förslaget om lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Förslaget ligger i linje såväl med den svenska arbetsmarknadens utveckling som med utvecklingen på det internationella området. Internationella arbetsorganisationen, ILO, behandlade dessa frågor vid 1971 års konferens, och i den konvention nr 135 som då antogs betonades att fackliga företrädare bör åtnjuta sådana lättnader som är ägnade att snabbt och effektivt sätta dem i stånd att fullgöra sina uppgifter. Det är vår förhoppning att lagens ikraftträdande skall innebära ett bra komplement till de tidigare av riksdagen antagna lagarna på arbetslivets område. Eftersom lagen i så stor utsträckning är dispositiv, dvs. ger utrymme för parterna att träffa avtal i olika avseenden, synes det motionsledes framförda kravet på en särskild tolkningsnämnd lämpligen böra prövas vid sådana förhandlingar. Jag vill ansluta mig till den synpunkten att en sådan rådgivande nämnd givetvis kan inrättas utan lagreglering. Dessutom står det ju parterna fritt att välja om de vill låta en eventuell tvist avgöras av skiljenämnd i stället för av arbetsdomstolen. Herr talman! Jag finner detta tillfredsställande och yrkar därför bifall till inrikesutskottets hemställan i betänkandet nr 15. Om förslaget i betänkandet nr 16 beträffande lag om rättegång i arbetstvister skulle det i och för sig vara mycket att säga. Propositionen skiljer sig på några väsentliga punkter från utredningen. Det sätt på vilket Kungl. Maj:t löst frågan om de fackliga organisationernas representation i ” domstolen bör vara acceptabelt för de fackliga organisationerna. Huru vida domstolen i sin nya utformning kan komma att svara mot det ökade antalet mål som senare tids arbetsrättslagstiftning kan medföra och som även kan antas bli följden av arbetsrättskommitténs väntade förslag, är det omöjligt att nu ha någon uppfattning om. Gränsdragningen mellan de arbetsrättsliga mål, som skall tas upp vid tingsrätterna för att sedan vid ett eventuellt överklagande i arbetsdomstolen kunna få en överprövning där, och de mål, som skall tas upp direkt i arbetsdomstolen såsom enda instans, svarar i stort sett mot nuvarande förhållanden.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

Men tyngden i besluten behöver därför inte vara mindre.
Herr talman! I inledningen till mitt anförande framhöll jag det otillfredställande i att man så snart efter ett riksdagsbeslut ånyo tar upp dessa frågor. Herr Ekinge tycker att det är en riktig ordning. Man skall ändra bestämmelserna innan de har trätt i kraft, säger han. Han anser att jag har kommit vilse, när jag framför andra synpunkter. I och för sig är jag inte förvånad över herr Ekinges förmåga att dra konklusioner. Men jag är trots allt litet överraskad av herr Ekinges synpunkter. Herr Ekinge har ju deltagit i behandlingen av inrikesutskottets betänkande nr 14, i vilket vi på flera ställen, exempelvis beträffande de frågor som vpk har tagit upp, har skrivit in att vi anser att bestämmelserna skall få tillämpas en tid innan ändringar görs. Hade herr Ekinge varit logisk, skulle han ha sagt att även dessa ändringar skall vidtas innan bestämmelserna träder i kraft. Herr Ekinges logik i sammanhanget är märklig.

Herr talman! Det måste vara rimligt att försöka åstadkomma ändringar i en lag innan den träder i kraft och inte efteråt. I den avsikten måste det också vara rimligt att underställa frågan utskottets bedömning genom att väcka en motion. Sedan utskottet gjort vissa uttalanden med anledning av de synpunkter som framförts i motionen och man konstaterar en bred uppslutning kring dessa, är det naturligt att man ansluter sig till dem. När man på det sättet, herr Nilsson i Kalmar, får de krav som man motionsledes fört fram i allt väsentligt tillgodosedda av utskottet, är det inte orimligt att man ansluter sig till utskottets skrivning.

Herr talman! Min uppgift här är att något beröra inrikesutskottets betänkande nr 15. Det förslag om facklig förtroendemans ställning som nu behandlas är en del av det reformarbete när det gäller arbetslivets villkor som fackföreningsrörelsen under många år har krävt. Kraven har kommit från arbetsplatserna och formulerats på kongresser och konferenser, och nu har vi kommit fram till tidpunkten för ett praktiskt förverkligande. Filosofin bakom förslagen är de anställdas rätt till den egna arbetsplatsen. Lagförslaget om facklig förtroendemans ställning är en viktig del av reformarbetet inom arbetslivet och en förutsättning för övrig arbetsrättslig lagstiftning. Fackföreningsrörelsen har i förhandlingar under många år krävt en lösning av dessa frågor. Någon sådan har inte kommit till stånd. Lagstiftningsvägen har då blivit en framkomlig väg. I likhet med statsrådet Leijon är jag till freds med att utskottets ledamöter i huvudsak kunnat enas om förslaget. Till betänkandet har emellertid fogats tre reservationer. En av dessa reservationer speglar den olust som arbetsgivarorganisationerna öppet visar inför förverkligandet av denna lagstiftning. Jag tänker på reservationen 1. Moderaterna i utskottet yrkar där i stort sett bifall till den numera beryktade motionen 1811. I den pågående debatten här i kammaren tar den ene efter den andre avstånd från reservationen och motionen, men motionen är ändå skriven, och den har naturligtvis haft något syfte. Reservanterna föreslår i princip att tolkningsföreträdet skall tas bort och anför: ”Det finns anledning räkna med att arbetstagarparten kommer att avstå från att använda sitt tolkningsföreträde i de fall tolkningsnämnden meddelat beslut som är avsett att gälla till dess tvistefrågan prövats av domstol eller skiljenämnd.” Om man ser på de remissyttranden som avgivits med anledning av lagförslaget finner man att det inte finns något belägg för reservanternas förmodan. Det är naturligtvis omöjligt att arbetstagarna vill frånhända sig tolkningsföreträdet, eftersom de enligt remissyttranden till lagförslaget ville gå längre än propositionen nu gjort. Däremot har de olika arbetsgivarorganisationerna i sina remissyttranden gett stöd för uppfattningen att tolkningsföreträdet skulle tas bort. Inrättandet av tolkningsnämnder är en konstruktion som inte ger några fördelar. I stället för att, som herr Oskarson påstår, förkorta vägen till ett avgörande genom att inrätta tolkningsnämnder förlänger man den. I sådana förhandlingar, liksom i alla andra förhandlingar, blir det naturligtvis så att man har lokala förhandlingar, centrala förhandlingar och en avgörande part. Reservanterna vill ha en tolkningsnämnd, som skall anlitas innan ett ärende kommer till arbetsdomstolen. I stället för att förkorta behandlingsvägen förlänger man den! Jag tror att moderaterna via den konstruktionen ville komma åt tolkningsföreträdet, och då måste de naturligtvis använda alla sina tillgängliga argument. Med den nya organisationen av arbetsdomstolen ges vidare möjlighet till snabbehandling av ärenden genom interimistiska beslut. Det tar ytterligare bort argument för de föreslagna nämnderna. Statsrådet har också påpekat att det enligt gällande regler finns möjlighet att anlita skiljenämnd i stället för att gå till arbetsdomstol och att det är parternas ensak om de vill lösa en fråga på det sättet. Den motion som ligger till grund för moderaternas reservation i utskottet var undertecknad av en representant för vardera centerpartiet, folkpartiet och moderaterna, men den stöddes inte i utskottet av något annat parti än moderaterna. Det säger kanske något om motionen och dess syfte. Herr Hallgren i vänsterpartiet kommunisterna står för reservationen 2. I den reservationen krävs att organisationer som inte har kollektivavtalsförhållande till arbetsgivaren skall ha rätt att utse facklig förtroendeman. I hela det pågående arbetsrättsliga reformarbetet är det en princip att det är kollektivavtalsslutande parter som berörs av lagstiftningen; de organisationer som har det allmänna ansvaret för avtalen skall också få svara för uppgifter som tillkommer organisationer genom lagstiftningen. För övrigt har herr Nilsson i Kalmar utvecklat skälen mot den reservationen. Beträffande motionen 1810 av herr Gustafsson i Stockholm och herr Sivert Andersson i Stockholm hemställer utskottet att den skall avslås. Intentionerna i motionen tillgodoses dock dels genom propositionen, dels genom utskottets skrivning, där det heter att man kommer att på lämpligt sätt utreda de frågorna. Jag förmodar att det kommer att ske med sådan skyndsamhet att därigenom kravet i motionen 1810 är tillgodosett. I propositionen föreslås också vissa ändringar i statstjänstemannalagen. Bl. a. föreslås en förlängning av anställningsskyddet från sex till sju månader — detta för att synkronisera anställningsskyddet med ersättningstiden. Utskottsordföranden har behandlat den delen, och jag delar helt hans uppfattning i den frågan. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till inrikesutskottets hemställan i betänkandet nr 15.
Herr talman! Om jag förstår herr Ulander rätt är han inte främmande för tanken att man efter förhandlingar kan finna att det kanske skulle vara lämpligt att inrätta en tolkningsnämnd, och i så fall är han väl beredd att acceptera det. Detta är ingenting annat än vad vi begär. Vi har redan nu den uppfattningen att en sådan tolkningsnämnd skulle innebära en snabbare och smidigare handläggning än om parterna skall vara tvingade att gå till arbetsdomstol. Sedan upprepade herr Ulander åter vad som här har sagts tidigare, nämligen att vårt förslag skulle vara ett försök att komma åt tolkningsföreträdet. Jag vet inte vilken gång i ordningen — tredje eller fjärde — jag måste upprepa att det inte är så. Jag har citerat ur utskottsbetänkandet, och jag kan göra det ännu en gång. Motivet bakom förslaget är enbart att få fram ett system varigenom man kan undvika tidsfördröjningar. Vi är betänksamma och tror att det kan uppstå sådana, om man tvingas att gå till arbetsdomstolen i varje tvist.
Herr talman! Herr Ulander säger att den kollektivavtalsslutande parten, som har det fackliga ansvaret och utför det fackliga arbetet, måste vara den som omsluts av lagen och inga andra organisationer. Nu vill jag bara ställa en fråga till herr Ulander. Stockholms hamnarbetarefackförening, med i dag ca 550 medlemmar, har en medlem som tillhör den kollektivavtalsslutande fackliga organisationen.

En enda man skulle alltså omslutas av lagen, men han skulle ändå inte kunna utnyttja lagen — det är bara en fördel för arbetsköparna, som därigenom fritas från den kostnad som de skulle erlägga, om också de organisationer som vi har föreslagit skulle omslutas av lagen. Det är inte så att det blir fråga om några små särorganisationer. Man kan som exempel ta förhållandena i Göteborg, där Transport har ungefär 250 aktiva stuveriarbetare organiserade hos sig och där den andra organisationen har närmare 1 000. Det är de arbetare som tillhör den andra organisationen som utför det egentliga fackliga arbetet och är den aktivaste parten, men de skall således ställas utanför lagens tillämpning. Är det att skapa ordning på en arbetsplats? Jag nämner ändå inte de hamnar där det inte finns en enda medlem i Transportarbetareförbundet utan där samtliga tillhör Hamnarbetarförbundet som fyller de fackliga funktionerna väl så bra som övriga organisationer.
Herr talman! Till herr Hallgren vill jag säga att en tillfällig splittring inom fackföreningsrörelsen naturligtvis inte kan ändra viktiga principer. Jag vill inte i och för sig ta upp någon diskussion om Hamnarbetarförbundet i detta sammanhang, eftersom det är fråga just om en tillfällig splittring, men i ett sådant fall kan man naturligtvis lösa problemet genom ett hängavtal. Dessutom måste man, när man skall bedriva facklig verksamhet, ha en grund att stå på, och den grunden är naturligtvis ett avtal. Hur skall man kunna bedriva någon facklig verksamhet om man konstant har ett avtalslöst förhållande?

Herr talman! Om inte alla arbetare på en arbetsplats blir kollektivavtalsslutande part skall de således enligt socialdemokratins mening inte komma i åtnjutande av en lagstiftning som ger de fackliga företrädarna en starkare ställning. Det är alltså representanter som är valda av LO-organi sationer som skall ha lagens skydd och inga andra. Kan det verkligen vara riktigt? Beträffande Hamnarbetarförbundet sägs att frågan kan lösas genom att man tecknar ett hängavtal. Det kommer vi inte att göra. Vi kommer att driva en effektivare facklig kamp än vad något av de andra förbunden förmår göra just därför att vi är frikopplade från fredsplikten. Det kanske man får känna av så småningom.
Herr talman! Den som tror att lagstiftningen syftar till att ge LO inflytande har fel. Lagen omfattar förtroendemän från hela fackföreningsrörelsen — TCO, LO, ja, alla de organisationer som svarar för avtalen på de olika arbetsplatserna. Om man inte tecknar avtal, hur skall man då kunna bedriva facklig verksamhet annat än i de former som herr Hallgren antydde? Vi kommer naturligtvis aldrig överens i den här frågan. Vi har helt olika uppfattningar om och synpunkter på hur facklig verksamhet skall bedrivas.

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande nr 16 behandlas propositionen 77 med förslag till lag om rättegången i arbetstvister. Utskottet har också haft att ta ställning till motioner som har väckts i anledning av propositionen. Vidare har vpk fogat en reservation vid utskottets betänkande. Låt mig återkomma litet senare till motioner och reservation. Det huvudsakliga innehållet i propositionen om rättegång i arbetstvister är att man vill ersätta lagen från 1928 om arbetsdomstol. Förslaget innebär en ny domstolsorganisation samt ingripande förändringar i arbetsdomstolens organisation och verksamhet. Den nya rättegångsordning i arbetstvister som föreslås innebär, när det gäller organiserade parter, att förhandlingar först skall föras mellan parterna. Därefter går målet, om uppgörelse inte kunnat träffas, till arbetsdomstolen som första och enda domstol. Tvister som rör oorganiserade arbetstagare går däremot via tingsrätt till arbetsdomstolen i andra och sista instans. I vad gäller organiserade arbetstagare kan, om överenskommelse därom träffas mellan berörda parter, prövning ske även i skiljenämnd. Begreppet arbetstvist ges en vid innebörd i det nya lagförslaget. Detta medför, tillsammans med andra reformer på arbetsrättens område, en ökad arbetsbelastning för arbetsdomstolen. Mot denna bakgrund föreslås att arbetsdomstolen i fortsättningen skall bestå av två ordförande, två vice ordförande och fjorton andra ledamöter. Om arbetsbelastningen vid arbetsdomstolen skulle bli mycket stor kan man öka ut resurserna med ytterligare en ordförande och en vice ordförande. Tilläggas bör att ordförandena skall vara heltidsanställda. Med den nya sammansättningen av arbetsdomstolen skall ledamöterna kunna arbeta samtidigt i skilda sammansättningar utan att bli bundna till vissa sorters tvister. De bör i stället så långt som möjligt få cirkulera och härmed få en bredare syn på de mål som handlägges av domstolen. Det nya förslaget till sammansättning gör att det stora flertalet av arbetsmarknadens parter kan få säte i arbetsdomstolen. Vår uppfattning är den att någon tolkningsnämnd mellan parterna vid strandade förhandlingar och arbetsdomstolen inte är av behovet påkallad på grund av den förändring av arbetsdomstolen som kommer att ske. Dessa nya regler föreslås träda i kraft den 1 juli 1974, samtidigt med lagen om anställningsskydd. Låt mig så övergå till motioner och reservation. I motionen 1834 av herr Sivert Andersson i Stockholm m.fl. tar man upp frågan om vilket material som får utgöra grund för dom i mål som handlägges av arbetsdomstol. Den ändring som föreslås i 4 kap. 3 § första stycket torde enligt motionärerna innebära att nuvarande ordning ändras. Departementschefen behandlar den av motionärerna aktualiserade frågan på s. 122 och 123 i propositionen. Utskottet har på s. 32 och 33 i sitt betänkande citerat departementschefen. Detta uttalande innebär, som utskottet ser det, att nuvarande praxis i arbetsdomstolens arbete lagfästs. Vid utskottets studiebesök hos arbetsdomstolen och på fråga av utskottets ledamöter bekräftade ordföranden i arbetsdomstolen att arbetsordningen, enligt hans mening, är den som nu blir lagfäst. Med anledning av vad departementschefen skriver samt efter det besked som gavs av arbetsdomstolens ordförande anser utskottet att några farhågor beträffande verkningarna av den föreslagna regeln är obefogade.

I motionen 1836 tar man framför allt upp de materiella regler arbetsdomstolen tillämpar. Med andra ord: Man ägnar sig åt innehållet i domstolsutslagen. Så har herr Hallgren även gjort från den här talarstolen. Det är inte detta propositionen 77 handlar om utan om en domstolsorganisation, som skall byggas upp och anpassas till dagens situation, och vidare de regler som skall gälla för domstolen vid handläggning av tvister. När det gäller det materiella regelsystemet inom arbetsrätten kommer viktiga delar att behandlas av arbetsrättskommittén, som under innevarande år kommer att lägga fram sitt betänkande. I reservationen — i motsats till i motionen — pekas också på detta förhållande, att det materiella innehållet får tas upp i annat sammanhang. Vpk förutsätter att ett stort antal regionala arbetsrätter, i princip en i varje län, inrättas. Detta är i dagens läge inte någon lämplig lösning. Det skulle inte finnas underlag för ett så stort antal domstolar. I en del län kanske man endast skulle få några få mål om året. Att under sådana omständigheter åstadkomma en effektiv domstolsorganisation med någorlunda enhetlig praxis är inte möjligt. Kravet på en enhetlig rättstillämpning i arbetstvister tillgodoses bäst om sådana mål får avgöras av en arbetsdomstol som har erfarenheter och speciella sakkunskaper när det gäller tvister av detta slag. Vidare bör framhållas att huvudregeln i rättegångsbalken är den att förlorande part skall ersätta den andra partens rättegångskostnader. Denna regel tillämpas även i arbetstvister. Rättshjälpslagen, som tillkom 1972, ger möjligheter till ekonomiskt bistånd för enskild person. Beträffande yrkandet om ombud gäller att part i arbetstvist liksom i annan rättegång har rätt att själv välja ombud. Något ytterligare utöver vad utskottet redovisat beträffande ombud och rättegångskostnader behövs alltså inte. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 16.

Herr talman! De två propositioner som i dag behandlas och som berör den arbetsrättsliga lagstiftningen markerar både ett slut och en början — en slutsten, när riksdagen i dag antagit förslagen till lagstiftning om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen och om rättegången i arbetstvister. Därmed har den Åmanska utredningens arbete slutligt förts i hamn. Därmed är en del av den arbetsrättsliga lagstiftningens reformering slutförd, nämligen den som har att göra med anställningsskyddet för den enskilde arbetstagaren och skyddet för den fackliga organisationens representant på arbetsplatsen. Samtidigt kan man säga att dagens beslut innebär en början — att grunden nu är lagd för en fortsatt genomgripande reformering av arbetsrätten. Det som återstår är inte mindre viktigt. Jag tänker här främst på de förslag som arbetsrättskommittén beräknas lägga fram kring årsskiftet och som behandlar medinflytandet, bestämmanderätten både för den enskilde arbetstagaren och för de fackliga organisationerna. Den reformen är minst lika betydelsefull som de reformförslag som riksdagen behandlade i december och de reformförslag som riksdagen i dag behandlar. Det finns ett starkt behov av ett långtgående skydd och vidgade befogenheter för de fackliga förtroendemännen, om principerna för ett ökat inflytande för de anställda i olika avseenden skall kunna förverkligas. Det har inte minst de fackliga organisationerna understrukit. Jag skulle vilja knyta några reflexioner kring den motion som herr Sivert Andersson i Stockholm och jag har väckt i anledning av lagförslaget om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Motionen berör en för de fackliga organisationerna central fråga, nämligen de lokalt anställda fackliga ombudsmännens rätt att få tillträde till ett företag där den fackliga organisation som de representerar har medlemmar. Detta har en mycket stor betydelse för de lokala fackliga organisationerna, särskilt på mindre arbetsplatser, eftersom den lokale ombudsmannen i regel aktivt deltar i de förhandlingar som avdelningen eller klubben för. Företaget förfogar inte bara över grundmaterial i form av statistik och övriga handlingar som behövs för förhandlingarna, utan också över utredningsoch expertfunktionerna.

Motionen utmynnar i en hemställan att riksdagen skall uttala att fackliga funktionärer som inte är anställda i ett företag men företräder organisation som har medlemmar anställda där beviljas tillträde till företaget samt att finansieringen av den fackliga förtroendemannens arbete i vissa fall bör ske med särskild arbetsgivaravgift. Eftersom det är viktigt att förslaget till lag om facklig förtroendemans ställning kan träda i kraft den 1 juli 1974 som planeras, medger inte tiden att frågan löses i detta sammanhang. Vi har krävt i motionen att detta problem skall skyndsamt utredas och därefter åtgärdas. Här kan man då tänka sig två möjligheter, antingen att överlämna frågan till arbetsrättskommittén eller att utreda frågan i annan ordning. Eftersom det är angeläget att frågan löses utan onödigt dröjsmål bör den inte föras över till en annan utredning som redan brottas med stora och svåra problem, utan skyndsamt utredas i särskild ordning, t.ex. i en departementsutredning. Utskottet hänvisar i sin skrivning till propositionen, där det sagts att det kan bli aktuellt att bygga ut förtroendemannalagen med regler angående de icke anställda förtroendemännen. Föredragande statsrådet har hänvisat till möjligheterna att bygga på lagens regler med avtal. Utskottet konstaterar avslutningsvis att det för sin del utgår ifrån att frågorna kommer att utredas i lämpligt sammanhang. Jag vill ta det här tillfället i akt att understryka utskottets uttalande. Jag har den förhoppningen att uppfyllandet av de krav som vi har ställt i motionen inte skall låta vänta alltför länge på sig. Det kan alltså konstateras att frågan om de fackliga funktionärers ställning, som inte är anställda i ett företag, inte är löst i lagförslaget om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen men att den med det snaraste bör lösas. När det gäller att reglera just den här frågan avtalsvägen tror jag för min del att vi inte bör vänta oss alltför mycket. Man har från de fackliga organisationernas sida i flera olika frågor sökt en lösning kollektivavtalsvägen, men misslyckats på grund av ett hårdnackat motstånd från arbetsgivarnas sida. Jag vill bara nämna tre frågor: försöket att avtalsvägen få bort den fria uppsägningsrätten, förslaget om styrelserepresentation för anställda och frågan om rätt till ledighet för utbildning. I alla dessa frågor har man från de fackliga organisationernas sida gjort allvarliga försök att lösa problemet avtalsvägen, men misslyckats. Däremot — och det vill jag särskilt betona här för att inga missförstånd skall uppstå — kommer naturligtvis avtal att kunna träffas i de delar av den föreslagna lagen som är dispositiva. Slutligen, herr talman, beträffande motion 1811, väckt av herr Olsson i Järvsö m.fl., angående en särskild tolkningsnämnd skulle jag bara vilja göra den anmärkningen att förslaget inte tycks vara riktigt genomtänkt. Om förslaget genomfördes skulle det bara innebära, som redan har påpekats från denna talarstol, att en lösning av tolkningstvister ute på arbetsplatserna försenades genom att man införde den här instansen mellan den centrala förhandlingen och arbetsdomstolen. Jag skulle i detta sammanhang också vilja peka på de ökade risker för vilda konflikter som alltid följer av att tvisteförhandlingar på arbetsplatserna drar ut på tiden. De riskerna bör vi inte ta. Det lagstiftningsarbete, som är slutfört när dessa två propositioner har antagits, har tillkommit för att råda bot på en sedan länge föråldrad brist på maktbalans mellan arbetsgivare och anställda. Det är reformer som för Sveriges samlade löntagaropinion framstår som riktiga och rättvisa. Arbetsgivarens rätt att fritt anställa och säga upp sin personal och att leda och fördela arbetet håller på att avskrivas. Jag vill, herr talman, med hänvisning till vad jag här anfört yrka bifall till vad inrikesutskottet har hemställt i sina betänkanden nr 15 och 16.
Herr talman! Beträffande herr Gustafssons i Stockholm synpunkter på motionen såvitt det gäller tolkningsföreträdet och tidsutdräkten ber jag att få hänvisa till tidigare repliker. Jag har inget nytt att komma med. Det är bara att konstatera att vi skiljer oss åt i uppfattning. Men låt mig i sammanhanget ändå säga att det väl inte råder något tvivel om att det bland de mindre företagarna och deras organisationer finns en ganska utbredd oro över de problem som de kommer att ställas inför i samband med tillämpningen av denna lag. De anser också, och det har framkommit i utskottet, att lagen i vissa stycken är vag och därigenom kan åstadkomma irritation mellan parterna och onödiga tvister samt att det för de mindre företagen också uppstår stora besvär i produktionen när de tillfälligtvis måste frigöra vissa arbetstagare. Det blir alltså en störning i produktionen hos dessa företag, och vi vet vilka bekymmer de redan förut brottas med. Vi behöver bara hänvisa till alla de företagsnedläggelser och konkurser som inträffat under det senaste året för att få klart bevisat att dessa företag har problem, och den här lagen medför ytterligare problem för dem. Vi är alla, det hoppas jag, intresserade av och angelägna om att vi skall ha ett väl fungerande näringsliv och en väl fungerande småföretagsamhet. Det är det som är anledningen till att vi har fört fram vårt förslag och följt upp det i reservation. Det har tidigare talats om arbetsdomstolen. Den har varit hårt belastad, och det är väl inget tvivel om att den också i framtiden, med det utökade arbetsfält som den får, blir hårt belastad, vilket gör att man kan befara en viss tidsutdräkt i behandlingen av sådana här ärenden.
Herr talman! Jag vill bara med anledning av vad herr Oskarson anförde understryka att de fackliga organisationerna fäster mycket stor vikt vid att tolkningsföreträdet ligger hos organisationerna. Sedan är det naturligtvis ingenting som hindrar att man om parterna är överens inrättar en extra instans mellan den centrala förhandlingen och arbetsdomstolen.

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande nr 14 behandlas bl.a. motionen 1571, som väckts av herrar Torsten Gustafsson i Stenkyrka, Valdo Carlström och mig själv och som tar upp frågan om lön under permittering. För oss motionärer känns det naturligtvis tillfredsställande att utskottet deklarerar förståelse för de problem som vi påtalat i motionen och att utskottet därtill förutsätter att någon form av lösning skall kunna åstadkommas inom ramen för vissa pågående eller aviserade utredningar. I det särskilda yttrande som herrar Nordgren och Oskarson fogat vid betänkandet understryks dessutom ytterligare behovet av en snar översyn av regelsystemet. Det förefaller därför kanske något opåkallat att ta till orda i ärendet. Men, herr talman, jag tror att det för den fortsatta behandlingen av permitteringslönefrågorna såväl i utredningssammanhang som i den allmänna debatten kan vara av värde att några ytterligare kommentarer finns med i dagens protokoll. Låt mig då bara först erinra om att i den lag om anställningsskydd som träder i kraft den 1 juli i år stadgas i 21 § att företag vid permitteringar överstigande två veckor i en följd eller tillsammans mer än 30 dagar under ett kalenderår skall utbetala full lön under den överskjutande tiden. Företaget får inte avräkna vad den anställde eventuellt kan ha förtjänat på annat håll. I det fallet föreligger en skillnad i förhållande till vad som gäller i fråga om uppsägningslön. Den skillnaden framgår inte klart av utskottets skrivning, men det är värt att observera att permitteringslönen är en ovillkorlig utgift för det enskilda företaget. Det finns också anledning att rent allmänt konstatera att den här aktuella paragrafen innebär, att man introducerar en förändrad riskfördelning vid sysselsättningsstörningar — en förändring som jag inte är helt övertygad om att lagstiftarna har avsett. För närvarande gäller att arbetsgivaren betalar permitteringslön under de första fem dagarna och att arbetslöshetskassan i normalfallet sedan tar över. Det är ett system som grundar sig på ett mellan arbetsmarknadsparterna träffat avtal, som nu är tio år gammalt. Det har medfört — förutom att arbetslöshetsförsäkringens karenstid har kunnat sättas till fem dagar — att permitteringar numera praktiskt taget enbart förekommer, då orsaken är att söka i omständigheter som ligger utanför arbetsgivarens kontroll, dvs. i sådana situationer som utskottet betecknat som force majeure-fall. Företagen har sålunda frivilligt tagit på sig en ”självrisk” motsvarande en veckolön, och den återstående risken har den anställde avlöst genom att försäkra sig i arbetslöshetskassa. Även arbetsgivarna bidrar med — för närvarande — 0,4 procent av lönesumman i det s.k. KSA-systemet. Jag har därför svårt att se, herr talman, att lösningen på de problem för företaget som den nya lagen skapar vid permitteringssituationer — och som också inrikesutskottet vitsordar — kan vara annat än en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är därför angeläget att en sådan genomförs så snart som möjligt. Alldeles särskilt känsliga för den här typen av kostnader är naturligtvis nystartade företag och de mindre företagen i glesbygderna och inom stödområdena. De är inte sällan beroende av direkt eller indirekt stöd från samhället och har följaktligen i många fall inte resurser att ekonomiskt klara en permitteringssituation av force majeure-karaktär. Det finns exempel på företag som på grund av oljekrisen råkade i sådana besvärliga situationer och som sannolikt skulle ha tvingats att helt upphöra med sin verksamhet, om den här aktuella lagen redan hade varit i kraft. Det skulle i så fall ha betytt friställningar av hela personalstyrkan och inte bara av dem som nu permitterats. Herr talman! Det kan ju inte ur någon synpunkt vara tillfredsställande att en lag som tillkommit för att öka anställningstryggheten kan få motsatt verkan i praktiken. Det borde därför vara möjligt att nå en bred samling kring önskemålen om justeringar. Och till sist: En verklig trygghet i anställningen kan bara erbjudas medarbetare i företag som själva kan planera för framtiden med ett rimligt mått av trygghet för sitt eget fortbestånd.

Herr talman! Trots att jag varken är motionär eller ledamot av inrikesutskottet vill jag inför kammaren uttrycka min stora tillfredsställelse över det lagförslag som vi nu behandlar. I framtiden kommer det att ge de fackliga förtroendemännen helt andra möjligheter att bedriva fackligt arbete på sin arbetsplats. Det är naturligtvis också en förutsättning för att det omfattande reformarbete som under senare år genomförts och som inom en snar framtid kommer att genomföras på arbetslivets område skall kunna följas upp på ett riktigt sätt. Man kommer ju aldrig ifrån det faktum att detta i första hand är en bevakningsfråga. Nu kommer den facklige förtroendemannen med lagens stöd att på ett effektivt sätt kunna tillvarata sina arbetskamraters rättigheter i olika avseenden. Det kan sannerligen behövas, eftersom det här förslaget — liksom tidigare förslag som riksdagen har antagit och som berör förhållanden på arbetsplatsen — i vissa avseenden givetvis kan vara kontroversiellt. Dagens förslag utgör ur facklig synpunkt en förbättrad garanti för att avtalen efterlevs. Samtidigt är jag övertygad om att företagen på sikt kommer att inse betydelsen av att de fackliga uppgifterna — vilka inom parentes sagt inte enbart har att göra med lönesättningar — kan skötas tillfredsställande. Jag tror att den här reformen innebär att många missförstånd, som kan skapa stor irritation, i fortsättningen kommer att kunna klaras upp på ett bättre sätt, och det bör även arbetsgivarna kunna hälsa med stor tillfredsställelse. Jag är alltså övertygad om att när det nu ges möjlighet att bedriva ett effektivt fackligt arbete på arbetsplatserna kommer det inte bara att bidraga till att den enskilde löntagaren känner ett större mått av trygghet och en större tillfredsställelse med sin egen arbetssituation utan också att skapa bättre relationer i olika avseenden mellan företag och anställda. Herr talman! Jag har velat säga detta mot bakgrunden av att jag själv under många år har arbetat som facklig funktionär och på nära håll upplevt hur svårt det ofta är för organisationerna att bedriva ett framgångsrikt fackligt arbete på arbetsplatserna. Orsakerna har i många fall varit svårigheten att rekrytera lämpliga medlemmar som har varit villiga att åta sig de fackliga uppgifterna, vilka för det mesta är mycket arbetskrävande. Mycket av det här arbetet har också fått utföras efter arbetstidens slut utan någon som helst ersättning. Samtidigt har medlemmen varit medveten om att han inte haft den trygghet i anställningen som är en nödvändig förutsättning för att fackliga uppgifter skall kunna skötas på ett riktigt sätt. Som jag ser det måste dock även den här lagen kompletteras, åtminstone i ett avseende. Det gäller den facklige funktionärens ställning och möjligheter till fritt tillträde till arbetsplatser, där hans organisation har avtal eller regelmässigt är avtalsslutande part. Den här frågan har ju också tagits upp i ett tidigare inlägg av herr Gustafsson i Stockholm liksom i några socialdemokratiska motioner där han själv är medmotionär. Utskottet har av naturliga skäl inte direkt kunnat tillstyrka dessa motioner. Men skrivningen i både propositionen och utskottsbetänkandet vill jag ändå tolka så att man förutsätter att denna fråga skall lösas inom en snar framtid. Jag tror att det är viktigt att lagstiftningen kompletteras i detta avseende. Själv är jag funktionär i Svenska byggnadsarbetareförbundet. Där har vi genom byggnadsavtalets konstruktion under många år haft fritt tillträde till arbetsplatserna. Men som här tidigare nämnts finns det tyvärr många områden där dessa möjligheter inte föreligger. Därför måste frågan om de fackliga funktionärernas ställning lösas snarast möjligt — gärna lagstiftningsvägen. Herr talman! Jag tänkte stanna här.

Det vill vi visst det! Vi går inte mot lagstiftningen. Vad vi föreslår är ett uppskov under sex månader för att ge parterna tillfälle överlägga om oklarheter och tillämpningsproblem, inte minst vad det gäller de problem som kan uppstå för mindre företag i tillämpningen. Östrand säger vidare att det tidigare inte gått att lösa dessa frågor vid förhandlingar. Detta beklagar jag lika mycket som han! Men nu föreligger lagförslag och vi föreslår överläggningar om tillämpningen m.m. Detta bör rimligen leda till positivt resultat och undanröja anledningar till irritation vilket bör vara till fördel för båda parter. Vårt förslag om tolkningsnämnder syftar till att snabbare lösa ev. tvister och därmed skapa bättre förhållanden på arbetsplatserna. Det föreligger således inte någon negativism från motionärernas sida, tvärtom tror vi att kontakter och resonemang mellan arbetsmarknadens parter gagnar även det fackliga arbetet.” Herr talman! Jag tycker att detta med all tydlighet visar kluvenheten i resonemangen. Utåt vill man med krystade motiveringar ge sken av att man är för en förstärkning av förtroendemannens ställning. Samtidigt väcker man en motion där man räknar upp en rad problem som nu skall uppstå för företagen, och man avslutar med att dels yrka uppskov med ikraftträdandet, dels yrka att arbetstagarnas tolkningsföreträde skall tas bort. Jag tycker, herr talman, att detta är ett praktexempel på centerpartiets sätt att tillvarata löntagarnas intressen, som man i olika sammanhang pläderar så varmt för. Visserligen har man nu i efterhand tagit avstånd, både i utskott och i kammardebatt, från vad som står i den här motionen.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

Herr talman! Trots att jag har drabbats av en allvarlig heshet finner jag anledning att göra ett kort inlägg i den här debatten. Anledningen är den motion som jag och några andra riksdagsledamöter har väckt i anledning av propositionen 88 med förslag till lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Vi som motionerat har anknytning till de mindre företagens organisationer, vilket är ganska viktigt att uppmärksamma. I motionen har yrkats att ikraftträdandet av ifrågavarande lag skulle framskjutas ett halvt år för att ge utrymme för förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna i syfte att åstadkomma klarare riktlinjer för tolkning och tillämpning av lagen före ikraftträdandet. Vi har vidare hemställt om förslag till inrättande av s.k. tolkningsnämnder som skulle möjliggöra snabbare lösning av eventuellt uppkommande tvister. Detta skulle gälla i avvaktan på pågående utredningar i frågan inom arbetsrättskommittén, vilken ju räknar med att avlämna sitt förslag under senare delen av detta år. Tyvärr har motionen i vissa socialdemokratiska tidningar samt i en del fackförbundsorgan använts som slagträ mot centern. Man har förvanskat motionens syfte och lagt en helt annan mening i den än vad motionärerna avser. Centern går emot lagen om de fackliga förtroendemännens ställning på arbetsplatserna, har varit en stående rubrik. Detta är i grunden fel. Men för att kunna använda motionen för angrepp mot centern har man nedlåtit sig till helt vilseledande referat. Det kan inte anses anmärkningsvärt att enskilda ledamöter av denna kammare väcker motioner i stora och viktiga frågor, i synnerhet i frågor som växer fram under stark tidspress. Dylika synpunkter som framförs i motioner och som ofta är ett resultat av kontakter med människor utanför detta hus kan ju ofta fästa uppmärksamheten på problem i de föreliggande förslagen och bidra till att belysa frågorna samt informera dem som i olika avseenden kommer att få kontakt med de lagar vi stiftar. Det kan alltså inte vara anmärkningsvärt att vi väcker motioner och ställer förslag i sådana fall. I motionen har vi slagit fast att vi är positiva till att de fackliga förtroendemännens ställning på arbetsplatserna förbättras. Vi har heller inte gått emot den föreslagna lagen — vi har endast velat ha rådrum för ytterligare överläggningar om tillämpningen. Denna lagstiftning har ju tillkommit under stor brådska, som här tidigare antytts. Så sent som våren 1973 fick den s.k. Åmanska utredningen uppdraget att utreda frågan om förstärkt skydd för fackliga förtroendemän. Förslag avlämnades i december 1973, varefter förslaget gick ut på remiss. Proposition i ärendet har avlämnats under vårriksdagen. Det är en ovanligt kort tid för utredning och lagstiftning i en så stor och i grunden ny fråga. Det har inte funnits tid för önskvärda förhandlingar och diskussioner mellan berörda parter som skulle ha garanterat att tillämpningen av lagen skulle kunna ske utan friktioner. Den uppfattningen har också framförts i ett flertal av remissyttrandena. Det är min uppfattning — och jag tror att den delas av många — att det är bäst för båda parter i det här avseendet om man så långt som möjligt kan lösa dylika frågor förhandlingsvägen. I varje fall bör man vid förarbetena för en lagstiftning dryfta frågan ingående med parterna. Detta kan inte vara till någondera partens nackdel. Jag vill för min del beklaga att det inte har funnits tidsutrymme till ordentliga förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter i det stora arbete som nu pågår för att reformera arbetslivet. Jag vill också beklaga — och det har jag sagt tidigare — att de stora arbetsgivarorganisationerna inte har visat större intresse för och större vilja till att lösa de här frågorna förhandlingsvägen. Då hade vi säkert nått bättre förslag och mindre irritation. Att vi är positiva till en förstärkning av de fackliga förtroendemännens ställning på arbetsplatserna framgår för övrigt av ingressen till motionen. Eftersom motionen har diskuterats så mycket vill jag ur den citera följande: ”De fackliga organisationerna har enligt vår uppfattning betydelsefulla uppgifter även utanför den primära att direkt ta till vara de anställdas intressen gentemot arbetsgivarna. De lokala fackliga organisationernas insatser har stor inverkan på möjligheterna att skapa ett gott förhållande mellan de anställda och företaget samt på det dagliga arbetets smidiga gång. Självfallet behövs regler för denna verksamhet, avseende bl.a. de fackliga förtroendemännens rätt till ledighet och ekonomisk gottgörelse för utfört fackligt arbete. Det medverkar till ökat intresse och ansvarstagande från de anställdas sida även för företagens allmänna stabilitet, utveckling och sysselsättningsförmåga.” Efter vad jag försport har utskottet vid behandlingen av motionen haft förståelse för de synpunkter som framförts i densamma och ägnat dem god tid i överläggningarna. Utskottet konstaterar att lagstiftningen skall kompletteras med kollektivavtal och förutsätter att förhandlingar i detta syfte tas upp utan särskilt ingripande från statsmakterna. Man säger vidare att det hade varit önskvärt att dessa förhandlingar kunnat ske före lagens ikraftträdande, men att detta kan bli svårt under den korta tiden fram till den 1 juli i år. Man vill dock inte förorda ett uppskov med hänsyn till de övriga arbetsrättsliga lagar som är avsedda att fungera från denna tidpunkt. Motivet för motionsyrkandet om inrättande av tolkningsnämnder var farhågor för långa väntetider i arbetsdomstolen innan frågorna kom till avgörande. Härom säger utskottet följande: ”Utskottet vill först peka på att arbetsdomstolen enligt 128 i lagförslaget skall handlägga målen skyndsamt. Interimistiskt beslut kan parterna i brådskande fall påräkna inom loppet av ett par dagar. Med hänsyn till tidsfaktorn synes det alltså knappast finnas anledning för statsmakterna att ta initiativ till upprättande av en tolkningsnämnd. — — — Om parterna vill inrätta en rådgivande nämnd kan detta ske utan lagreglering eller statsmakternas medverkan i övrigt.

Utskottet har alltså ansett att de frågor som vi i motionen befarat skulle leda till komplikationer kan lösas inom ramen av de föreslagna reglerna. Fastän man inte kan vara helt övertygad om möjligheterna härav anser jag mig för dagen kunna ansluta mig till utskottets skrivning. Jag finner inte att en reservation i detta läge kan tjäna saken bättre. Jag vill dock uttala förhoppningen att tillämpningen av lagstiftningen skall ske i en anda av ömsesidig förståelse och med syftet att skapa konkurrenskraftiga och sysselsättningsbefrämjande företag med allt bättre trivsel och arbetsmiljö för de anställda. Herr talman! Jag kommer alltså att rösta för inrikesutskottets hemställan i betänkandet nr 15.
Herr talman! Det var ju på sitt sätt tillfredsställande att herr Olsson i Järvsö nu tog avstånd från den motion han tidigare har ställt sig bakom. Men herr Olsson kunde ändå inte underlåta att göra ytterligare ett litet angrepp på de fackliga organisationerna, när han beklagade att de organisationerna tidigare inte har visat någon större vilja att lösa dessa frågor förhandlingsvägen. Jag kan försäkra herr Olsson att de fackliga organisationerna under många år har lagt ned stor möda och kraft på att lösa dessa frågor avtalsvägen, men det har tyvärr inte gått. Och då har vi den fördelen att kunna vända oss till regeringen, som är lyhörd för de här frågorna. Det är vad som har skett även i detta fall, och det är av den anledningen som vi i dag kan fatta beslut om denna lag, som kommer att få stor betydelse i framtiden. Frågan om tolkningsnämnder, som nämnts i olika sammanhang i dag, är inte ny. Inom byggnadsindustrin har vi sedan många år en riksskiljenämnd som har att avgöra frågor om riksprislistorna. Jag kan försäkra herr Olsson i Järvsö att det inte bidrar till en snabbare behandling av ärendena, utan tvärtom. Parterna inom byggnadsindustrins avtalsområde går numera mycket sällan till riksskiljenämnden, bl.a. just på grund av att det medför så lång tidsutdräkt. Den här lagen rör det fackliga arbetet på arbetsplatserna. Då är det naturligt — jag instämmer i vad fru statsrådet Leijon sade — att den fackliga förtroendemannen har tolkningsföreträde när det gäller att avgöra vad som är att hänföra till fackligt arbete.

Herr talman! Jag tror att herr Östrand måste ha hört fel. I annat fall har jag uttryckt mig otydligt, och det beklagar jag i så fall. Jag sade att jag beklagade att de stora arbetsgivarorganisationerna — inte de fackliga organisationerna! — inte har visat intresse och vilja nog att förhandla fram den förändring på arbetslivets område som arbetstagarna nu kräver. För övrigt noterar jag med tillfredsställelse att herr Östrand här på ett positivt sätt refererat en del av vår pressdebatt. Jag hoppas att vi i fortsättningen kan föra debatten på det planet och referera vad som verkligen sägs i motioner och annat material på ett riktigt sätt — det tror jag att vi kommer längst med i det långa loppet — i stället för att förvanska vad som har skrivits och sagts.

Herr talman! Inrikesutskottet behandlar i sitt betänkande nr 16 min motion nr 1834. Syftet med motionen var att säkra att det inte uppstår en sådan glidning i lagstiftningen att gällande ordning i fråga om formerna för handläggningen av ärenden i arbetsdomstolen ändras. Utskottets skrivning innebär en försäkran om att någon förskjutning av gällande ordning inte kommer att ske, och vår oro på denna punkt har därmed stillats. Detta konstaterande borde innebära att jag inte hade någon anledning att anmäla mig på talarlistan. Men det har under debatten anförts en del synpunkter som jag anser det nödvändigt att något kommentera. Först till frågan om det vettiga i att ändra en lag som ännu inte har trätt i kraft — det har av talare under förmiddagen upphöjts till något slags dygd. Jag vill då framhålla att detta är en lagstiftning som skall förankras ute i arbetslivet och att de fackliga organisationerna nu under ganska lång tid har informerat om den. När den ändras innan den ens har trätt i kraft uppstår onödiga svårigheter i informationshänseende. Som väl är, är ändringen inte så omfattande att det spelar någon avgörande roll. Men rent principiellt måste man vara mycket försiktig med att göra sådana saker. När det sedan gäller förtroendemannalagen tycker jag att den diskussion som förts på förmiddagen behöver en ytterligare bakgrundsbeskrivning. Jag tänker citera ett avsnitt ur protokollet från den socialdemokratiska partikongressen hösten 1972, då vi diskuterade studiearbetet ute i arbetslivet — alltså vuxenutbildningsfrågorna. Jag skall citera ett anförande som jag själv höll, som jag tror att det kan finnas visst intresse av att föra in i kammarens protokoll. Jag anförde: ”Men det finns många svårigheter att överbrygga i det frivilliga studiearbetet. Arbetsgivarnas inställning är på ett otillbörligt sätt avgörande för hur man ska lyckas med studiecirklar ute i verkstadsklubbarna. Medan en del företag aktivt stöder den s.k. uppsökande verksamhet som bedrivs för att presentera studieprogram och studieformer, upplever vi hur man på andra håll omöjliggör denna verksamhet. En del företag har nekat den fackliga organisationen att på egen bekostnad och med stöd av statsanslag organisera en aktivt uppsökande verksamhet för studiecirklar. Sådana otillständiga tilltag är fullkomligt oacceptabla för den fackliga rörelsen. Jag betraktar detta som ett försök att göra inskränkningar i den fackliga friheten, eftersom dessa metoder alltid används inom den fackliga rörelsen. När vi nu genom det nya statsbidraget fått en möjlighet att blygsamt utöka denna aktivitet finner vi att en del företag direkt saboterar statens intentioner. Dessa företags skandalösa, nonchalanta och sabotagebetonade verksamhet kan inte accepteras. Vi måste hävda den fackliga rörelsefriheten även för dem som direkt arbetar med studieverksamheten.

Jag vill peka på det nödvändiga i att man verkligen snabbt får ut den här lagstiftningen i tillämpning på företagen. Under kammarens debatt har också diskuterats skillnaderna mellan små och stora företag. De stora företagen är på intet sätt några änglar på den svenska arbetsmarknaden, men det är något som man ännu mera kan säga om de små företagen. Jag kan avslöja att Svenska metallindustriarbetareförbundet har tillsatt en särskild delegation, som har till syfte att arbeta fram regler som gör det möjligt för de anställda i småföretagen att på ett verksamt sätt utöva inflytande även på de områdena. Jag vill alltså kraftigt betona att det inte alls ligger till så att det är för småföretagen särskilt svåra problem som nu är aktuella och behöver lösas; det som behöver lösas är de anställdas problem vid de små företagen — frågor som vi i framtiden kommer att återkomma till. Jag tror att tankegångarna då kommer att vara helt andra än de som framförts från flera håll under förmiddagen.

Herr talman! Herr Sivert Andersson i Stockholm återkommer och tar i polemiserande ordalag upp den problematik som ligger i att man kan känna behov av att få en lag ändrad redan innan den träder i kraft. Han tycker det är orimligt att framföra sådana synpunkter på en lagstiftning som skall gälla arbetslivet, varigenom onödiga svårigheter kan uppstå att föra ut den. Ja, men man kommer ju i samma situation när man för fram helt nya lagförslag på ett sent stadium! Jag vill, herr talman, gärna understryka detta för att inte intrycket från dagens debatt skall bli att det inte är rimligt att föreslå ändringar i en lag som icke har trätt i kraft. När vi därtill som motionärer har kommit i samma situation som herr Sivert Andersson själv gjort med avseende på sin egen motion, nämligen att vi i väsentliga delar har fått de synpunkter som vi fört fram beaktade och tillgodosedda genom utskottets skrivning, har vi nått resultat med motionen. Då har vi främjat idén, och då har vi ställt oss på samma plan som statsrådet, som lämnar en proposition så här sent. Jag vill som sagt bara understryka detta för att intrycket av debatten skall bli att ett sådant här tillvägagångssätt måste anses helt acceptabelt.
Herr talman! Jag vill säga till herr Ekinge att det är en viss skillnad för de fackliga organisationerna mellan att ändra tidigare lämnad information, beroende på att en ännu inte antagen lag ändras, och att gå ut och informera om en helt ny lag, eftersom man i det senare fallet så att säga börjar från början. Det medför både besvär och kostnader att ändra en information som man under ganska lång tid har lämnat. Jag reagerar egentligen inte mot ändringen i och för sig, utan jag reagerar mot att det av herr Ekinge tidigare under dagen har upphöjts till någon sorts dygd att göra så här. Jag vill i stället peka på att det är angeläget att visa största varsamhet när det gäller sådana åtgärder.